Herr talman! Efter den utförliga och grundliga redovisning av detta lagstiftningsärende som lagutskottets ordförande här har givit kan det för mig inte finnas stor anledning att ytterligare fördjupa mig i ärendet. Jag vill bara, herr talman, med några ord kommentera ett par frågor. Det är ju riktigt som det sades, att det är ovanligt att vi antar en ny lagbalk. Det är dessutom ovanligt att en lagstiftning av denna karaktär ersätter en lag som nu i stort sett gällt i över 100 år. Och det arbete som föregått dagens beslut om en ny utsökningsbalk har i sitt slutskede pågått i något över 20 år — det är också ovanligt. Det var lagberedningen som år 1960 fick regeringens uppdrag att utarbeta en ny utsökningslagstiftning och att föra samman de olika delarna till en balk. Det arbetet pågick till 1974, och det är i stort sett lagberedningens sista betänkande som ligger till grund för regeringens förslag i den aktuella propositionen. Med det här vill jag endast understryka den grundlighet som föregått denna lagändring. Det är naturligtvis med så mycket större glädje som också jag från utskottets sida markerar den enighet som lagutskottet kommit fram till i detta lagstiftningsärende. Utgångspunkten har naturligtvis varit att det måste vara av stort värde om en lagändring av det här slaget kan omfattas av ett enhälligt riksdagsutskott. Vi har lyckats åstadkomma det, och jag vill gärna uttrycka den glädje som vi säkerligen ifrån de olika partiernas sida känner över att ha kunnat manifestera ett bra samarbete. Det är väl riktigt, som ordföranden i utskottet också sade, att de ändringar som vi gjort i vissa avseenden är viktiga och betydelsefulla men att det är regeringens proposition och lagberedningens utredningsarbete som i allt väsentligt ligger till grund för den nya utsökningsbalken. Det visar sig alltså att det även i stora ärenden går att resonera sig samman till enighet — även om man från början i relativt stor utsträckning hade delade meningar på flera punkter. Som framgår av betänkandet hade vi åtta motioner att behandla. Vi hade skrivelser ifrån riksdagens revisorer och skrivelser från JO och från flera berörda myndigheter. Allt detta kunde vi sedan arbeta samman till det enhälliga förslag som vi här lägger fram. Att det gäller en viktig lagstiftning har lagutskottets ordförande understrukit.

Utmärkande för det nya förslaget till utsökningsbalk är att de exekutiva myndigheterna skall få mer effektiva medel till förfogande i sin verksamhet. Samtidigt ger den nya lagen också uttryck för erforderligt hänsynstagande till den som berörs av en exekutiv åtgärd. Enligt mitt förmenande och min bedömning utgör förslaget i stort sett en lämplig avvägning mellan olika rättssäkerhetsintressen. Jag vill till sist bara, herr talman, något beröra en av de motioner som Margot Håkansson och jag lagt fram och som utgör en viktig del i utskottets arbete. Det är egentligen tre avsnitt som har samlat vår uppmärksamhet: samägandepresumtionen, hembesöksfrågorna och prioriteringsfrågorna. När det gäller samägandepresumtionen gav ordföranden en så utförlig redovisning att jag bara tänkte med några ord beröra den andra frågan, som jag har förstått är en mycket viktig handläggningsfråga inom kronofogdemyndigheterna, nämligen frågan om hur hembesöken i fortsättningen skall hanteras. Vi menar att även om förrättningar i bostaden inte får vara något självändamål, så är det dock viktigt att fältverksamheten genom hembesök även i fortsättningen skall vara en accepterad metod i den exekutiva verksamheten. Det skulle komma att bli närmast förödande, menar vi, för indrivningsresultatet — och på sikt också för den allmänna betalningsmoralen — om hembesök inte skulle få förekomma.

Systemet skulle härigenom enligt denna myndighet lätt kunna ge incitament till ökad ekonomisk brottslighet. Utskottet anser för sin del att dessa farhågor inte är ogrundade. Samtidigt vill utskottet framhålla att behovet av denna typ av förrättningar torde variera från distrikt till distrikt och antagligen vara störst i storstadsdistrikten.

Ytterligare en viktig fråga gäller prioriteringen av de mål som kommer till kronofogdemyndigheten. Lagutskottets ordförande har klargjort de olika frågorna och bedömt dem. Jag kan för min del helt ställa mig bakom denna bedömning, men jag vill gärna ytterligare stryka under ett par synpunkter. Utslagsgivande för prioriteringen bör vara kronofogdemyndigheternas egen kännedom om de särskilda omständigheterna i de enskilda fallen. Dessa omständigheter skall alltså vara utslagsgivande för i vilken ordning målen skall handläggas. En fastlåsning av kronofogdemyndigheterna vid en viss prioriteringsmodell avvisas alltså av utskottet. Även om det är ofrånkomligt att fordringsbeloppens storlek i viss mån kan påverka prioriteringen, så understryker utskottet att det i normala fall inte bör göras någon skillnad i handläggningshänseende mellan mål med stora fordringsbelopp och mål med små fordringsbelopp. Likaså menar utskottet att det inte bör vara någon skillnad när det gäller att ta sig an enskilda eller allmänna mål. Slutligen vill jag gärna understryka — som också Lennart Andersson gjorde — att utskottet menar att en faktor som måste tillmätas betydelse i prioriteringssammanhang är om ett dröjsmål med indrivning skulle kunna bidra till uppkomsten av — eller på annat sätt främja — ekonomisk brottslighet. Herr talman! Det är alltså med tillfredsställelse som vi från utskottets sida har bearbetat denna omfattande materia och på detta sätt nu kommit fram till ett enhälligt förslag — med tillstyrkan av propositionen i allt väsentligt, men med de icke negligerbara ändringar som lagutskottet har gjort. Det är vår förhoppning att vi genom lagstiftningsarbetet och tillkomsten av den här balken skall kunna ge kronofogdemyndigheten det instrument som myndigheten behöver för att kunna fylla sin viktiga funktion på ett sätt som är till gagn för vårt samhälle, inte minst i de tider som vi nu lever i. Med detta ber jag att få instämma i utskottsordförandens yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De båda betänkanden som talmannen nu refererat till handlar om väldigt mycket pengar. Mellan 2,5 och 3 miljarder kronor skall anslås till en rad olika ändamål som gäller forskning och utveckling inom högskoleväsendet. Jag kommer att behandla det ena av dessa betänkanden, nr 31, och därvid något tala om de socialdemokratiska reservationerna. Alla är vi överens om — det framgår ganska klart av dagens debatt — att forskning, utveckling och högre utbildning är några av de motorer som är nödvändiga för att få i gång Sverige igen. Det finns väl också skäl att diskutera om vi i tillräckligt hög grad observerade det under de närmast föregående åren, under 1960 och 1970-talen. Vi var kanske alla litet försiktiga när det gällde att göra de satsningar som skulle ha medfört att vår kunskapsnivå hade legat där den i dag borde ligga. Nu är det vår uppgift att försöka rätta till det. Vi upplever t.ex. att det ute i våra högskolor och på våra forskningsinstitutioner råder stor brist på en del av den moderna utrustning som är betydelsefull för att man skall nå goda resultat. Det rapporteras från vissa universitet utomordentligt långa avskrivningstider på den tunga utrustningen, och det är självklart att vi nu måste göra vad vi kan, trots att vi har besvär med ekonomin, för att reparera en del av detta. I detta läge, herr talman, har den socialdemokratiska riksdagsgruppen velat satsa mer än de borgerliga partierna velat göra. Trepartiregeringen har, enligt vår uppfattning, varit för försiktig, och vi har i vårt budgetalternativ bjudit ett rätt stort antal miljoner utöver vad regeringen har föreslagit. Det vi föreslår är naturligtvis inte tillräckligt, men vårt förslag innebär ändå ganska väsentliga ökningar i satsningarna i förhållande till vad regeringen föreslagit. Vi satsar i första hand på de dyrare utbildningarna, de på den tekniska sidan. På de tekniska fakulteterna föreslår den socialdemokratiska gruppen i utbildningsutskottet en ökning med 10 miljoner — framför allt för att förstärka våra resurser när det gäller datalogin. Det är ett område inom forskningen där vi riskerar att bli akterseglade. Vi är ganska sent ute i våra satsningar, och myndigheterna och högskolorna har begärt mycket mer pengar än de får enligt regeringens förslag för att starta och bygga upp forskningsresurser på dataområdet. Vårt förslag innebär, utöver regeringens förslag, att vi vill ha en professur i datasystemteknik i Lund och att vi vill ha en professur i datalogi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Vi anvisar medel till det i reservation 5. Därutöver vill vi att riksdagen skall göra ett uttalande om att motsvarande verksamhet i Uppsala skall kunna komma i gång med statliga medel så fort som möjligt. Här är det, som sagt, risk att vi hamnar på efterkälken, och det är av allt att döma det område där det är viktigast att göra extra insatser för att kunna hänga med i den internationella utvecklingen. Vi vill också, för att undvika snedvridning när det gäller förhållandena mellan de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna och forskningarna, å ena sidan, och de samhällsvetenskapliga och humanistiska, å andra sidan, att samhället skall satsa mer på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Därför bjuder vi på vart och ett av dessa områden 3 milj.kr. mer än regeringen och majoriteten i utskottet har föreslagit. När det gäller humanistisk utbildning vill vi framför allt satsa på möjligheterna att lokalt inrätta forskartjänster på mellannivå och att förbättra de internationella kontakterna mellan högskolorna i Sverige och högskolorna i andra länder. När det gäller de matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna vill vi göra en ökning med 10 milj.kr., framför allt för att ge möjligheter för universiteten att köpa in tung utrustning, som det nu råder brist på och där det, som jag nämnde inledningsvis, finns en allvarlig risk för att eftersläpningen hotar forskningsresultaten. Härutöver, herr talman, vill vi att riksdagen skall göra ett uttalande om Linköping, där man vid universitetet har startat en intressant temaforskning. Man bygger upp forskningen på ett annat sätt än i de traditionella ämnena och låter i stället arbetet i olika ämnen samverka kring teman som är av betydelse i samhället. Här byggs nu upp en organisation i viss takt, men regeringen är alltför försiktig när det gäller att uttala sig om framtiden. Det är angeläget att man i Linköping får klart för sig vad man har att räkna med i framtiden och hur snabbt det kan gå att åstadkomma en utbyggnad av temaforskningen. Därför begär vi att riksdagen skall uttala att man skall bygga ut temaforskningen i Linköping ungefär i den takt som UHÄ föreslår. Herr talman! Det här är yrkanden som myndigheterna har fört fram. De har fört fram många fler, som vi inte har kunnat ställa oss bakom, men av någon alldeles obegriplig anledning lägger regeringen fram förslag om en professur på ett område där myndigheterna inte har begärt någon. I de prioriteringar man har gjort på universiteten och på UHÄ har man inte tänkt sig att nu få någon professur i italienska, som regeringen alltså av någon alldeles obegriplig anledning för fram. Det vore rimligare, herr talman, att använda de pengar som finns att disponera till det som prioriterats ute i organisationen — som bedöms som angeläget och som kan komma i gång — än att använda pengarna på något som man där inte har önskat. Därför yrkar vi, herr talman, avslag på den föreslagna professuren i italienska. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna vid utbildningsutskottets betänkande nr 31.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 29 och 31 behandlas en rad motioner från vänsterpartiet kommunisterna. Jag tänker bara gå in på några av dem — dem som vi tillmäter särskilt stor vikt. Den första gäller tandhygienisterna. Sverige har mycket hög tandläkartäthet internationellt sett. Men tandvården fungerar trots detta dåligt för många människor. Tandvårdsreformen har inte blivit vad man hoppades på när den genomfördes. Kötiderna varierar stort mellan olika landsdelar men också inom samma region. I Stockholm, Göteborg och Malmö ligger tandläkartätheten på en tandläkare på 600 invånare. I Norrland går det 2 000 invånare på en tandläkare. Under senare år har det talats mycket om vikten av att satsa på den förebyggande tandhälsovården, framför allt när det gäller förskolebarnen. Det är svårt att se hur den förebyggande tandhälsovården skall kunna byggas ut när tillgången på tandhygienister är så liten. I en proposition som lades fram på våren 1980, nr148, konstaterades att bara en mindre del av befolkningen kommer att få behandling av tandhygenist. Man föreslog i den propositionen att tandhygienistutbildningen skulle utökas med 30 platser per år. Detta skulle innebära att bara 6 90 av den vuxna befolkningen skulle kunna få behandling av tandhygienist. Det anser vi rimmar illa med föresatsen att bygga ut den förebyggande tandvården. Vpk föreslog då — och vi återkommer med det kravet i år — att utbildningen av tandhygienister skulle ökas till 500 platser per år. I en annan motion har vi framfört förslag om pengar till en ökad preventivmedelsforskning. Det är ett av kvinnorörelsen, inte bara i Sverige utan även internationellt, sedan länge drivet krav. Men som så många andra frågor som i första hand gäller kvinnorna anses den här frågan inte tillräckligt väsentlig för att riksdagen skall kunna prioritera detta eftersatta område. Utskottet hänvisar för det första till att det endast är undantagsvis som prioriteringar görs mellan olika ämnesområden inom ett forskningsråds verksamhetsfält. Det innebär ändå ett erkännande från utskottets sida av att så faktiskt sker. Tidigare år har utskottet mekaniskt hänvisat till att sådana prioriteringar faller utanför riksdagens kompetensområde, vilket naturligtvis vore helt absurt. Riksdagens ledamöter måste kunna säga ifrån att detta är ett försummat område men av sådan anlägenhet att förbättringar måste ske. Samtidigt tvingas jag alltså tyvärr konstatera att utskottet ännu inte bedömt preventivmedelsforskningen som så angelägen och nödvändig att ens ett uttalande är nödvändigt — detta trots den omfattande debatt som förekommit under senare tid, där inte minst abortfrågan varit på tapeten. Det är ett faktum att preventivmedelsanvändningen i landet är mycket hög. Det är vidare ett faktum att de nya kontraceptiva medlen inneburit mycket positivt för kvinnorna. Men det är också ett faktum att många kvinnor inte kan använda sig av dem, och många inser att de innebär risker. För det andra hänvisar utskottet när man avstyrker vår motion till att medicinska forskningsrådet faktiskt anslår vissa pengar och stödjer den här typen av forskning. Men det stödet är försvinnande litet i jämförelse med vad som anslås till andra ändamål. Slutligen, herr talman, vill jag ta upp en följdmotion till vpk:s stora arbetsmiljömotion. I den kräver vi att utbildningen i arbetsmiljöfrågor kraftigt utökas. Ett effektivt skyddsarbete och en dräglig arbetsmiljö i framtiden kräver kunskaper. Dagens forskning och utbildning i dessa frågor är helt otillräckliga.

Samtliga dessa krav har, herr talman, avstyrkts av utskottet, vilket vi anser otillfredsställande. Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk-motioner som behandlas i utbildningsutskottets betänkanden 29 och 31.

Herr talman! Vi har från socialdemokratiskt håll reserverat oss på tre punkter i utbildningsutskottets betänkande nr 29. De två första, som jag avser att ta upp i mitt inlägg, gäller dels riktlinjer för planering och dimensionering av tandläkarutbildningen, dels medelsanvisningen under de medicinska fakulteterna. Ing-Marie Hansson kommer senare att tala för vår tredje reservation, om vidareutbildning för undersköterskor. Jag tar först upp tandläkarutbildningen. Utskottsmajoriteten har tydligen den uppfattningen att endast utbildning vid Holländargatan under överskådlig tid och med mindre antagningskapacitet än tidigare är ett möjligt alternativ. Vad först beträffar ”mindre antagningskapacitet” har denna redan accepterats, eftersom vi i vår reservation förra året föreslog en lägre nivå än tidigare. Om den delen behöver vi således inte strida. Vad sedan beträffar ”överskådlig framtid” har jag svårt att förstå en sådan kategorisk ståndpunkt. Hur länge man bör ha kvar utbildningen vid Holländargatan borde i stället bero på dels landets behov, dels hur man gör med Malmöenheten, vilket enligt budgetpropositionen skall utredas. Det finns ingenting som säger att man beträffande Holländargatan bara har de två alternativen ”fortsatt avveckling” och ”kvar under överskådlig tid”. Det finns mellanlägen när det gäller tidsaspekten. Till utskottsmajoritetens slutsats kan man komma bara om man accepterar de summor för upprustning av enheten vid Holländargatan som presenterades för utskottet förra året. De summorna, som uppgick till 27 å 32 milj.kr., åberopas åter av den borgerliga utskottsmajoriteten, trots att man i varje fall nu borde veta att det var en i verklig mening löslig skattning. Den byggde bl.a. på att man i alla avseenden skulle ha samma standard som i en helt nybyggd skola. Sådana målsättningar är uppenbart orimliga, inte minst i dessa tider, och ingen har heller krävt det. För en kortare tid kan det inte heller behövas. På borgerligt håll är man nu mycket angelägen om att vara sparsam. Då borde man tänka på att utbildningen vid Holländargatan drar mycket låga kostnader. En sådan verksamhet bör inte raseras. Alternativkostnaden för att bygga om enheten vid Holländargatan till kontor, vilket då och då har antytts, borde för övrigt också redovisas när det är så viktigt att diskutera samhällsekonomisk hushållning. Ingen har nämligen föreslagit att huset skall rivas. Vi vill från socialdemokratiskt håll bevara handlingsfriheten i dimensioneringsfrågan. Det råder i dag osäkerhet om det totala behovet på sikt. Propositionens låga nivå accepterar vi för 1981/82. Vi behöver i dag inte ta ställning till behovet på längre sikt. Tandvårdsutredningen, som skall lägga fram ett betänkande under året, ger underlag för mera långsiktiga ställningstaganden. Avhänder man sig i detta läge möjligheten att fortsätta verksamheten vid Holländargatan, får man i själva verket bara handlingsfrihet åt ett håll, nämligen nedåt i dimensionering. En kort rekapitulation av läget på de andra utbildningsplatserna visar detta. I Huddinge och Göteborg finns inga expansionsmöjligheter. Det trodde visserligen regeringen förra året, men i år har man insett sin felbedömning av läget och föreslår följaktligen ingen ökning. I Malmö har ingen föreslagit ökningar, därför att det är helt omöjligt. Tvärtom talar årets budgetproposition om att ev. minska dimensioneringen där. Återstår så Umeå, där det finns en möjlighet till ytterligare utökning med 20 platser, alltså utöver den nu med 20 föreslagna. Vid utskottets besök i Umeå för några veckor sedan framhölls f. ö. från universitetets sida att med den nu föreslagna ökningen på 20 platser skulle man nå ett optimalt läge. Man kunde visserligen tänka sig ytterligare 20, men det ansågs av universitetets företrädare inte särskilt bra. Alldeles oavsett detta ger givetvis dessa sistnämnda 20 platser i ökad dimensionering för liten handlingsfrihet. Endast en bevarad möjlighet att återuppta antagningen vid Holländargatan kan ge tillräcklig handlingsfrihet. Patienttillgången är en viktig aspekt, när man skall bedöma olika orters kvaliteter. Att Holländargatan i det avseendet har ett utomordentligt läge i en stor och tätbefolkad trakt med mycket goda kommunikationer är välkänt. Inte ens Huddinge når upp till den nivån i fråga om kommunikationskapaciteten. Huddinge är dessutom otillräckligt när det gäller att förse Mellansverige med tandläkare i sådan utsträckning att kravet på bibehållen regional spridning tillgodoses. Det framstår, tycker jag, som orimligt att det i en region, som rymmer ca 45 90 av landets befolkning, endast finns ca 25 90 av utbildningen lokaliserad. I utskottets betänkande skriver utskottsmajoriteten på tal om dimensioneringen att förutsättningarna delvis ändrats sedan riksdagsbeslutet förra året. Det är tvivelaktigt. Snarare förhåller det sig väl så att förutsättningarna för att bygga på de olika orterna var sämre än de borgerliga räknat med. Men egentligen behövde detta inte komma som någon överraskning. Det framhölls från flera håll, bl.a. från oss socialdemokrater, redan vid föregående års behandling av denna fråga. Det vi vet om behoven i år, visste vi redan förra året. Behoven har inte minskat. Den minskade vårdefterfrågan — vilket är något annat än behov — kan föras tillbaka främst på de försämringar av tandvårdsförsäkringen som genomförts av de borgerliga under senare år. Särskilt bör beaktas försämringen av profylaxen och försämringen av det s.k. högstkostnadsskyddet. Likaväl som införandet av tandvårdsförsäkringen 1974 ökade efterfrågan på tandvård och därmed bl.a. tandläkare, innebär naturligtvis försämringar i tandvårdsförsäkringen att efterfrågan minskar. Detta kan emellertid inte tolkas som att behovet minskar. Mot bakgrund av vad jag nu anfört anser vi från socialdemokratiskt håll det vara angeläget att regeringen inte nu vidtar åtgärder som omöjliggör att Holländargatan kan ha fortsatt utbildning, t.ex. avhänder sig lokaler eller säger upp sådan personal som har nyckelroller i utbildningen och är svår att rekrytera. Vad så beträffar medelsanvisningen under medicinska fakulteterna innebär vårt ställningstagande att vi är beredda att föreslå ytterligare 4 milj.kr. utöver regeringen. Detta ingår i den jämfört med de borgerliga större satsning på forskning som vi från socialdemokratiskt håll över lag gör som har redovisats tidigare av Stig Alemyr och som gäller flera fakulteter och forskningsråd. Vi har beträffande satsningarna på fakulteterna särskilt pekat på behovet av forskartjänster på mellannivå och behovet att öka de internationella kontakterna både genom att knyta utländska forskare till institutioner i Sverige och att skicka svenska forskare utomlands. Herr talman! Med vad jag nu har anfört ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid utbildningsutskottets betänkande nr 29.

Herr talman! För ett år sedan hade vi en ingående diskussion om dimensioneringen och lokaliseringen av tandläkarutbildningen i Sverige. Resultatet blev en reducering av antagningen till tandläkarlinjen för läsåret 1980 84. Antagningen av studerande där har också upphört fr.o.m. innevarande budgetår. Vidare innebar beslutet att planeringen för tandläkarutbildningen skulle inriktas på att öka antagningen vid andra enheter för tandläkarutbildning med sammanlagt 60 platser. Sedan dess har bl.a. inträffat att UHÄ i en skrivelse till regeringen den 23 oktober 1980 framhållit att stor försiktighet bör iakttas när det gäller dimensioneringen av tandläkarutbildningen och att en ökning av utbildningskapaciteten utöver den som planeradesi Umeå bör prövas mycket noggrant. UHÄ avstyrker utbyggnad i Huddinge och Göteborg. Detta har skett mot bakgrund av erfarenheterna efter det beslut riksdagen fattade för ett år sedan. Detta är bl.a. bakgrunden till att det nu i budgetpropositionen föreslås att den fortsatta planeringen t. v. skall begränsas till att man under budgetåret 1981/82 tillskapar 20 nya antagningsplatser i Umeå fr.o.m. höstterminen 1981. Samtidigt, sägs det, bör dock planeringen av lokaler för den ökade tandläkarutbildningen i Umeå bygga på förutsättningen att tillskottet skall vara 40 platser; Lars Gustafsson var nyss inne på detta. Det slås också fast i budgetpropositionen att kapaciteten bör hållas uppe vid de enheter som disponerar den modernaste uppsättningen av lokaler och utrustning. En eventuell ytterligare minskning, sägs det, bör i första hand ske i Malmö. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner dessa riktlinjer för planering I den socialdemokratiska reservationen nr 1 tas utbildningen vid Holländargatan upp; Lars Gustafsson har utvecklat vad man säger i denna reservation. Jag vill på den punkten påminna om att utskottet förra året gjorde den bedömningen att ett fortsatt provisorium — det var faktiskt fråga om ett sådant — vid Holländargatan inte kan accepteras. Utskottet framhöll att en fortsatt utbildning enligt den undersökning som utskottet gjorde skulle kräva en upprustning för mellan 27 och 32 milj.kr. Vi lade — det kommer säkert Lars Gustafsson ihåg — ner mycken tid och mycken möda på att med experters hjälp försöka göra en uppskattning av kostnaderna, och vi kom fram till den här summan. Jag tycker inte att det har inträffat någonting som innebär en förändring i jämförelse med vad experterna då sade till oss. Ingenting nytt totalt sett har heller framkommit, enligt utskottsmajoritetens mening, som nu föranleder något ändrat ställningstagande. Det finns väldigt skilda bedömningar av vilken dimensionering man skall ha på tandläkarutbildningen. Många tycker att vi t.o.m. med utskottsmajoritetens skrivning har hamnat på en för hög nivå. Det vi nu får är alltså ett rådrum tills vi får fram ytterligare information för ett kommande ställningstagande. Men det är viktigt, menar vi, att lagt kort ligger när det gäller Holländargatan och att man inte ändrar det beslut som riksdagen tog för ett år sedan. Den socialdemokratiska reservationen nr 3 till betänkande 29 tar upp frågan om vidareutbildning för undersköterskor. Om detta kan följande sägas: De undersköterskor som gått igenom vårdlinjen i gymnasieskolan eller motsvarande är behöriga att antas till en avkortad variant av nuvarande sjuksköterskeutbildning. Efter sjuksköterskeutbildningen kan de sedan gå igenom nuvarande vidareutbildning för sjuksköterskor för ålderdomshem och åldringsvård. I den nya studieorganisationen är de sedan behöriga att tas in på hälsooch sjukvårdslinjen, som i fråga om utbildning för hälsooch sjukvård ersätter nuvarande grundutbildning och nuvarande vidareutbildning för sjuksköterskor i kirurgi, medicin och åldringsvård. Mot den bakgrunden anser inte utskottet att någon särskild utbildning, speciellt avsedd för undersköterskor med erfarenhet från långtidssjukvård, är behövlig och bör övervägas. Det bör också sägas, när det gäller undersköterskors behov av kortare vidareutbildning som inte leder till kompetens som sjuksköterska, att man kan tillgodose uppkomna behov genom inrättande av enstaka kurser. Detta har också utskottet slagit fast redan vid föregående riksmöte. Detta är alltså bakgrunden till att utskottsmajoriteten förordar att riksdagen skall avslå yrkande 14 i motion 973. Därmed har jag också bemött den socialdemokratiska reservationen nr 3. Trots att ingen motionerat mot den föreslagna professuren i italienska föreslås i den socialdemokratiska reservationen nr 1 till betänkande 31 att förslaget till en sådan professur skall avslås av riksdagen. Det är riktigt att en professur i italienska inte har föreslagits med prioritet av de anslagsäskande myndigheterna. UHÄ har dock i långstidsbedömningen i anslutning till anslagsframställningen fört fram italienska bland aktuella ämnesområden för högre tjänster budgetåren 1984 86. Behovet av resurser för en professur i italienska har från universitetets i Stockholm sida anmälts för budgetåret 1983/84. Enligt utskottsmajoritetens mening bör det utslagsgivande vara om förslaget av riksdagen bedöms angeläget att genomföra. Majoriteten delar föredragande statsrådets uppfattning, att det är angeläget med en förstärkning av forskning och forskarutbildning i italienska och tillstyrker att en tjänst som professor i italienska inrättas. Det måste, Stig Alemyr, vara möjligt att utskottet och riksdagen gör en annan bedömning än vad de anslagsäskande myndigheterna gör när det gäller själva tidpunkten för en tjänst. Det har f. ö. också skett tidigare. Den socialdemokratiska reservationen nr 2 till betänkande 29 och de socialdemokratiska reservationerna nr 2-8 i betänkande 31 har det gemensamt, att de föreslår ytterligare medel till forskning. Jag behandlar dem därför i en klump. I föregående års budgetproposition förordades att resurserna för forskning och forskarutbildning skulle förstärkas med totalt 70 milj.kr. för budgetåret 1980/81. Samtidigt slogs det fast, att föredragande statsrådet räknade med att de följande två budgetåren förorda en förstärkning av motsvarande omfattning. Man gjorde alltså — vilket inte är alldeles vanligt — en bedömning som sträckte sig längre än det allra närmaste budgetåret och talade om en treårsperiod. Detta innebär, att högskoleenheterna för budgetåret 1980/81 tillfördes sammanlagt 18 milj.kr. i ökade basresurser för forskning och forskarutbildning. Genom förslagen i årets budgetproposition tillförs ytterligare 12,5 miljoner för ändamålet. Dessa belopp tillsammans med de övriga tillskott som föreslås för forskning och forskarutbildning uppgår också nu till sammanlagt ca 70 milj.kr. Det innebär en viktig förstärkning av forskningen vid universitet och högskolor. Man bör också, tycker jag, se den satsningen mot bakgrund av att man på en rad andra områden tvingas till nedskärningar av den statliga verksamheten. Ytterligare tillskott som föreslås i de socialdemokratiska reservationerna kan utskottet inte tillstyrka. Det har i ett besvärligt ekonomiskt läge skett reella förstärkningar, och det sker reella förstärkningar nu. Ett par ord också när det gäller Eva Hjelmströms inlägg. Först tandhygienistutbildningen. Det framgår på s. 15 i utskottsbetänkandet 29 att socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att göra nya bedömningar av den långsiktiga tillgången och efterfrågan på tandvårdspersonal. Under den senaste femårsperioden har det skett en avsevärd förstärkning av just tandhygienistutbildningen. Med tanke på att dessa nya bedömningar kommer att göras nu, anser inte utskottet att det behövs något särskilt uttalande om förstärkning av tandhygienistutbildningen. Vpk vill ha ytterligare 5 milj.kr. under anslaget medicinska forsknings rådet, avsett till preventivmedelsforskning. Visst är preventivmedelsforskningen viktig. Utskottet påpekar dock att medicinska forskningsrådet redan stöder sådan forskning och att riksdagen endast i undantagsfall gör prioriteringar mellan olika områden inom ett forskningsråds verksamhet. Det är av värde att forskningsråden själva inom givna ramar kan göra sina prioriteringar.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
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att det handlar om olika prioriteringar och att jag inte kritiserar utbildningsministern på den här punkten, för jag är på det klara med att det har varit hårda bataljer mellan utbildningsdepartementet och budgetdepartementet när det gäller anslagen till forskning och utbildning. Vi har på socialdemokratisk sida prioriterat på ett annat sätt. Vi har velat att riksdagen bl.a. skulle minska anslagen till det militära försvaret för att därmed få resurser till andra viktiga ändamål. Satsningen på forskning och utbildning inom universiteten, forskningsråden osv. anser vi så utomordentligt betydelsefull att vi vill gå längre än regeringspartierna velat göra. Däremot kritiserar jag utbildningsministern när det gäller professuren i italienska. Det Jörgen Ullenhag nu säger är ju inte något som helst motiv för att inrätta denna professur. Han säger bara att utskottet funnit det angeläget att inrätta denna professur några år tidigare än vad myndigheten velat. Men vad är det som gör det så angeläget? Vilka är skälen till att det är angelägnare att stödja forskning i italienska vid Stockholms universitet än att göra de satsningar på utrustning vid de tekniska högskolorna som alla bedömer vara nödvändiga? Det är faktiskt så, Jörgen Ullenhag, att det är utomordentligt ovanligt att på detta sätt lyfta fram ett yrkande som ligger långt fram i tiden. Jag kan inte erinra mig något enda fall där det har skett. Det har hänt att riksdagen har beslutat om att inrätta professurer som inte har föreslagits av regeringen, men det har då varit ärenden som under lång tid har behandlats och som riksdagen har arbetat länge med. Jag medger att vi inte motionerade på denna punkt, därför att vi inte hann granska alla professurer under den allmänna motionstiden. Det är ett hårt arbete, och det var först senare under resans gång som vi kom på detta. Jag är medveten om att det hade varit bättre om vi haft en motion från början. Men när vi Kom på det orimliga i att i detta besvärliga prioriteringsläge lyfta fram denna professur, kom vi med vårt avslagsyrkande. Jag väntar faktiskt på att Jörgen Ullenhag skall ge något rimligt motiv till att just denna professur har prioriterats av majoriteten. Detta har inte skett i utskottet.
Herr talman! Jörgen Ullenhag sade att det hade lagts ner mycken tid och möda på att få en uppfattning om kostnaderna för verksamheten vid Holländargatan när vi behandlade den frågan förra året. Det är riktigt att det lades ner ett visst arbete på det, men jag vill erinra om att tiden för att diskutera just kostnaderna var ganska knapp. Och de siffror som kom fram var icke övertygande — det gjordes mycket olika bedömningar av siffermaterialet. Vi är från vårt håll inte alls övertygade om att de speglade verkligheten på något särskilt bra sätt. Det finns en annan aspekt på detta, och det gäller de s.k. övertalighetskostnaderna, som inte alls berördes i sammanhanget. Det är en faktor som man också får ta med i bilden. När Jörgen Ullenhag sedan säger att det finns de som tycker att t.o.m. utskottsmajoritetens förslag ligger för högt kanske man kan erinra om ett par saker. Då vi diskuterade denna fråga vid den här tiden förra året hade vi tillgång till förslaget från tandvårdspersonalutredningen, TPU. Där föreslogs en neddragning i antagningen av antalet studerande från 500 till 400. Det var socialstyrelsens utredning, men socialstyrelsen tillstyrkte inte själv denna neddragning utan krävde att få ytterligare kunskap om relationen mellan utbud och efterfrågan på tandvård innan ställning togs. Det tyder väl på att man skall vara försiktig på denna punkt, och man skall ha handlingsutrymme åt båda hållen. Det är det vi socialdemokrater eftersträvar genom att vilja hålla möjligheten att fortsätta utbildningen vid Holländargatan öppen. Det måste vara rimligt att inta den positionen, när man vet att tandvårdsutredningen arbetar. Det beror väldigt mycket på hur man bedömer vad man skall göra med tandvårdsförsäkringen i framtiden, hur den skall utformas och vilka ändringar man kan komma att göra. Det är en faktor att ta hänsyn till när man skall bedöma det framtida behovet. Sedan skall man också ta ställning till den regionala obalans som fortfarande finns när det gäller tandläkare i landet. Det kan komma att krävas ytterligare insatser. Vi menar därför att när man tar hänsyn till de faktorerna är det rimligt att man behåller handlingsfriheten åt båda hållen. Det vill uppenbarligen inte den borgerliga utskottsmajoriteten göra.
Herr talman! Får jag först vända mig till Lars Gustafsson. Det är riktigt att mani och för sig kan diskutera kostnaderna, men det är helt uppenbart att det är fråga om betydande kostnader för att behålla utbildningen vid Holländargatan. De experter som utskottet hade kontakt med uppskattade dessa kostnader till mellan 27 och 32 milj.kr. Det är ett faktum som det inte går att komma runt. Det som har hänt efter riksdagsbeslutet för ett år sedan är att UHÄ i oktober 1980 redovisade att det skett en avsevärd förbättring av vakansläget i distriktstandvården. UHÄ anser mot den bakgrunden att det finns anledning till stor försiktighet när det gäller dimensioneringen av tandläkarutbildningen. Det är självklart att en ansvarig regering måste ta hänsyn till att ett ämbetsverk uttrycker sig på det sättet. Det är det som är bakgrunden till de justeringar som har gjorts i propositionen och som utskottsmajoriteten alltså ställer sig bakom. Till Stig Alemyr vill jag säga att jag är förvånad över det socialdemokratiska motståndet mot förslaget om en professur i italienska. I Italien finns ett antal professurer i skandinaviska språk. I Sverige finns ingen professur i italienska. Vi har omfattande kommersiella och kulturella relationer med Italien. Detta är en bakgrund till förslaget från regeringens sida om den här professuren. Låt mig tillägga att vi i vissa av de moderna språken har mer än en professur i vårt land. I italienska har vi alltså ingen. Jag vill också, eftersom Stig Alemyr tog upp det, påminna om att vi tidigare år har fört fram förslag om professurer som inte har tagits upp i aktuella petita från UHÄ och som inte heller har förts fram i proposition från regeringen. I mitten av 1970-talet uttalade vi oss i enighet för en professur i reumatologi. Den professuren fanns inte med i UHÄ:s petita det året. I betänkande 1977/78:22 uttalade utskottet att det var angeläget att en professur i onkologi i Linköping skulle komma till stånd. Förslag om en sådan professur fanns inte med i UHÄ:s petita för det året. Stig Alemyr och socialdemokraterna har alltså själva vid tidigare tillfällen medverkat till att riksdagen har gjort en självständig bedömning och beslutat att beställa professurer som icke har föreslagits i petita. Det är ju precis det som sker nu också, fast socialdemokraterna inte vill ställa upp på just den här professuren. Till sist: Trots en mycket besvärlig ekonomisk situation har vi klarat forskningen. Vi har klarat en reell ökning på forskningsområdet. Jag tycker det är viktigt att ha det ekonomiska läget i bakgrunden när man gör en bedömning av vilken nivå man har lagt sig på.
Herr talman! Det är inte så, att vi socialdemokrater är motståndare till en professur i italienska, utan vi är motståndare till att en professur i italienska inrättas det kommande budgetåret, i ett läge då vi har fått avslå så många andra av myndigheterna prioriterade yrkanden. Jag minns mycket väl diskussionen om reumatologin och onkologin, Jörgen Ullenhag. Det var inte alls något uppslag som kom utan förberedelse. Vi höll på och diskuterade i många år i utbildningsutskottet, och vi fick skrivelser från reumatikerorganisationerna osv., innan beslutet fattades. Det var ett långvarigt arbete, där utskottet under många år avslog förslagen och hänvisade till pågående utredningsarbete innan vi beslöt att den här professuren skulle komma till stånd. När det gällde onkologin var det så att säga inte en lika lång resa, men den frågan behandlades också vid flera tillfällen. Att man utan föregående varning bara kastar fram förslag om en professur på det här sättet har jag inte varit med om tidigare, och jag efterlyser motivet. Detta att det i Italien finns professurer i skandinaviska språk och att vi i Sverige när det gäller andra språk har mer än en professur är inte tillräckligt motiv till att det hux flux blir så enormt viktigt att före andra av myndigheterna begärda professurer inrätta just denna professur.
Herr talman! Jörgen Ullenhag säger att det medför betydande kostnader att ha kvar tandläkarhögskolan vid Holländargatan. Det beror litet grand på vilka tidsperspektiv man har — hur länge man tycker att man kan ha intagning på institutionen vid Holländargatan. Vi har därvidlag inte bundit oss för någon speciell period. De borgerliga tycks bara vilja välja mellan att antingen absolut avveckla verksamheten eller att ha den kvar under, som man säger, överskådlig tid. Det finns ju — som jag sade i mitt tidigare anförande — mellanlägen, och om man söker sig mot dem minskar man radikalt de kostnader som redovisats. Vi tyckte då att de kostnaderna inte var särskilt övertygande framtagna, och det tycker vi fortfarande. Sedan har Jörgen Ullenhag ett par gånger åberopat UHÄ:s skrivelse av den 23 oktober 1980— alltså efter den debatt som vi hade här för ett år sedan. Han tar upp vakansläget. UHÄ redovisar som ett motiv till att man kan gå ner i dimensionering att det nu har blivit så mycket bättre. Vid en frågestund i december 1980 tog Karin Söder, som då var socialminister, upp frågan om hur man skall mäta bristen. Vi var överens om att antalet vakanser inte är ett särskilt bra mått på bristen på tandläkare. Om vakanserna går ner får man alltså se litet närmare på det. Man kan inte ta sådana trender rakt upp och ner. Karin Söder, som då alltså var ansvarig för detta område, sade att vakansbegreppet som underlag för bedömning av tandläkartillgång och tandläkartäthet är svårt att använda över huvud taget när det gäller tjänster inom folktandvården. Man får således se sig för, Jörgen Ullenhag, om man skall använda vankansbegreppet som mått i det här sammanhanget. Det kräver åtskilligt mer än den redovisning som UHÄ lade fram i sin skrivelse och som sedan flitigt har åberopats.
Herr talman! Beträffande Holländargatan vill jag hävda, Lars Gustafsson, att vi hade den avgörande debatten för ett år sedan och att det som sedan dess har tillkommit inte ger underlag för en förändring av beslutet från förra året. Man kan diskutera vilken relevans vakansbegreppet har, men kvar står det faktum att det ansvariga ämbetsverket efter det aktuella beslutet har sagt att vi bör iaktta stor försiktighet. Jag hävdar bestämt att vi får det handlingsutrymme som vi behöver på det här området genom utskottsmajoritetens skrivning. Till sist till Stig Alemyr: Det är fel att säga att det hux flux kommer en professur i italienska. UHÄ har i sin långtidsbedömning föreslagit en sådan professur. Ett sådant förslag har också — även om det gällde en senare tidpunkt — förts fram av Stockholms universitet. Förslaget redovisades på vanligt sätt i budgetpropositionen. Ingenting hände, ingen motion väcktes. Och sedan behandlades frågan i utskottet. Jag tycker att det är helt felaktigt att säga att det hux flux kommer ett förslag om en professur i italienska, om det förehåller sig på detta sätt. Utskottet har tidigare i stor enighet — jag håller med om att det i ett fall var efter långvariga diskussioner men i ett annat fall enligt min minnesbild efter korta diskussioner — gått ifrån propositionen och den prioritering som ämbetsverket har gjort. Jag tycker att detta är riktigt, och jag tror att vi är överens på den punkten: riksdagen måste förbehålla sig rätten att göra så. Då återstår frågan om hur man bedömer värdet av en sådan professur, och på den punkten har vi alltså från majoritetens och minoritetens sida hamnat i olika uppfattningar.

Herr talman! Den nya studieorganisation som riksdagen beslutat om för vissa medellånga och korta vårdyrkesutbildningar beräknas börja tillämpas fr.o.m. den 1 juli 1982. När den utbildningen så småningom får fullt genomslag kommer basutbildningen inom sjukvården, efter genomgången gymnasieutbildning på vårdlinjen, att vara undersköterskeutbildning. För dem som genomgått denna utbildning finns det sedan möjligheter att antas till avkortad variant av nuvarande sjuksköterskeutbildning och i den nya studieorganisationen till hälsooch sjukvårdslinjen. Utskottsmajoriteten har i sitt yttrande över motion 973 yrkande 14 hänvisat till dessa förhållanden samt till att vård av åldrande människor kommer att belysas inom alla de medellånga och korta utbildningar som berörs av den nya studieorganisationen. Därmed kringgår utskottsmajoriteten de problem som motionen egentligen tar upp, nämligen dagens problem. Det allvarligaste problemet inom vården i dag är den stora personalomsättningen, ofta med personal som helt saknar yrkesutbildning. Det måste vara en primär uppgift att minska personalrörligheten och bl.a. genom utbildningsinsatser förbättra kunskaperna för den outbildade arbetskraften. Förhoppningsvis kommer så småningom den nya utbildningen att genom ett sammanhållet basblock ge större förutsättningar för en ändrad attityd till de områden inom vården som framför allt bygger på gedigna kunskaper i omvårdnad, habilitering och rehabilitering. Ett utvecklingsarbete pågår nu på många håll för att inom nuvarande ramar för personalbemanning, men med en förändring av vårdorganisationen, se över arbetsfördelning och arbetsmetoder. Spri bedriver flera intressanta försök på detta område. Trots en väl utbyggd och medicinskt-tekniskt framstående sjukvård upplever patienten ofta brister i vården. Han eller hon upplever inte alltid medkänsla och förmåga till inlevelse i sin situation. Patienten får ibland en känsla av att den egna personligheten inte värderas och beaktas. Samtidigt upplever personalen sin situation som svår och påfrestande. Påfrestningarna skapar en ond cirkel. Inom vissa delar av vården, bl.a. långtidssjukvård och åldringsvård, är personalomsättningen särskilt stor, och andelen outbildad personal blir också högre än inom akutsjukvården. Inom vårdområden där utsikterna till förbättring är små, eller där förbättringarna sker mycket långsamt, är kunskaper om de mänskliga förutsättningarna och en skicklig omvårdnads möjligheter särskilt viktiga. Att uppleva resultat och framgång av arbetsinsatserna ger tillfredsställelse och stimulans för såväl patienter och anhöriga som personal. En förändring av vårdtänkandet och vårdarbetet är nödvändig. Samtliga personer på en vårdavdelning, såväl personal som patienter, har en rad inneboende resurser, som i dagens sjukvård tas till vara i mycket begränsad omfattning. Exempel på sådana resurser är förmåga till inlevelse och engagemang, förmåga att ta såväl jämställd som överordnad och underordnad roll samt förmåga att känna samhörighet och solidaritet. Vårdarbetet måste i större utsträckning än nu bygga på inlevelse. Vårdaren måste kunna leva sig in i och förstå den vårdbehövandes situation men också få stöd att bearbeta sina egna reaktioner. Arbetsformerna måste utvecklas mot ökat lagarbete inom hela hälsooch sjukvården. En förutsättning för att medlemmarna i ett vårdlag skall kunna dela på arbetsuppgifterna är att samtliga medlemmar har erforderliga kunskaper och erfarenheter. Personalen bör få möjligheter att arbeta med målet för vården — hur man ser på denna — och få möjlighet att göra en utveckling till sin egen. Utifrån dessa utgångspunkter skulle den humanistiska synen på vården i samspel med forskning och utvecklingsarbete kunna tillföra långvård, åldringsvård osv. specifika kunskaper, som därifrån kan komma även all övrig sjukvård till godo. Man skulle mera kunna balansera den ibland dominerande naturvetenskapliga synen på vården. Det vore en möjlighet till positiv rekrytering till dessa områden. På grund av svårigheten att rekrytera utbildade sjuksköterskor till de delar av vården som inte tillhör akutvården uppehåller många undersköterskor i dag tjänster som tillförordnade sjuksköterskor. Genom den långvariga bristen på utbildade sjuksköterskor har dessa förordnanden ibland sträckt sig över många år. När sedan behörig sjuksköterska sökt och fått tjänsten har situationen upplevts som djupt otillfredsställande och orättvis. Hur ser då verkligheten ut för dessa undersköterskor om de vill erhålla behörighet som sjuksköterska? Ja, de har ofta en bristfällig grundutbildning — sexeller sjuårig folkskola —, de kan hänvisa till en lång yrkesverksamhet, de har vanligen familj och barn, och de har svårt att flytta till annan ort för utbildning. Utifrån dessa utgångspunkter upplevs steget att söka till en reguljär sjuksköterskeutbildning som oöverstigligt. Att på egen hand komplettera grundutbildningen är kanske möjligt, men här skulle landstingen i samverkan med folkhögskola eller KOMVUX kunna ge en riktad kurs för att bereda reella förutsättningar. Möjligheten att genom en individuell studiegång skräddarsy en utbildning torde vara obekant för de flesta, och skolorna har knappast resurser för att tillgodose en individuell planering. Enstaka kurser, som utskottsmajoriteten hänvisar till, fyller utan tvivel ett stort behov även inom vårdområdet och innebär kvalitetsförbätt ring och stimulans för personalen men leder ju inte till kompetens som sjuksköterska. Dessutom motsvaras landstingens önskemål inte på långa vägar av tilldelade resurser för enstaka kurser. Det arbete som pågår under ledning av regionstyrelserna med att planera för överbryggande utbildning med anknytning till vårdsektorn och med forskningsanknytning av de kortare vårdutbildningarna har visat att det finns stor kunskapsiver och mycket höga krav på kunskapernas kvalitet hos berörda personalgrupper. Det förslag som framlagts i motion 1980/81:973, yrkande 14, innebär ett uppdrag för UHÄ att skyndsamt framlägga förslag till en utbildning som byggs upp enligt principen om återkommande utbildning och leder fram till kompetens som sjuksköterska inom hela vårdområdet. Förslaget bör utredas och utarbetas i nära samarbete med Landstingsförbundet och skolöverstyrelsen för att eventuellt behov av en komplettering av grundutbildningen skall kunna diskuteras. För den som har varit verksam i yrket i flera år och som därefter går in i utbildningen bör det finnas möjlighet att korta av utbildningen i de delar som är kända och där grunden redan finns. Lång yrkesverksamhet inom ett område räknas ju till godo i andra utbildningar, t.ex. i den avkortade läkarutbildningen för sjuksköterskor. En utbildningsmodell liknande den för modifierad distansutbildning av vårdlärare borde kunna prövas. Den här frågan är ett bra exempel på hur låst blockpolitiken här i riksdagen är i dag. Handlingssättet visar med vilket intresse riksdagsledmöterna följer sjuksköterskornas verklighet. Det är inget stort och kostnadskrävande beslut vi skall fatta — det gäller bara ett uppdrag till UHÄ att lägga fram förslag till en utbildning som underlättar för undersköterskorna att gå vidare till sjuksköterskekompetens. Men det betyder mycket för dessa människor, som utför ett tungt, slitsamt och behjärtansvärt arbete. Ur samhällets synpunkt innebär ju detta att med minskade kostnader få ut mer för pengarna. Det känns därför närmast hånfullt att de borgerliga riksdagsledamöterna, egentligen på grund av ointresse, inte vill tillmötesgå en så rimlig begäran. Det kan väl knappast vara en ideologisk fråga. Jörgen Ullenhag sade i sitt inlägg häratt vi tidigare har diskuterat den här frågan. Det är riktigt att frågan behandlades föregående år. Då avslogs den motion som skilde sig från det förslag som vi har att diskutera i dag så till vida, att man i det hade inriktat sig på en skrivning som vände sig direkt till långtidssjukvården och där frågan om hur man skulle tolka kompetensen och bredden i sjuksköterskeutbildningen inte var riktigt klar. Men det framgår ju här helt klart att utbildningen skall leda till kompetens inom hela vårdområdet, men att den bygger på en modell där man skall kunna tillgodoräkna sig en lång yrkeserfarenhet. Herr talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 3 i det här betänkandet.
Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt begära replik på Ing-Marie Hanssons anförande. Jag lyssnade med stort intresse till huvuddelen av det, och jag kan förstå och ha stor respekt för hennes engagemang i de här frågorna. Men jag hajade till i slutet av anförandet, när hon sade att blockpolitiken är låst och att det närmast känns hånfullt — jag vet inte allt vad Ing-Marie Hansson drog till med. Men är det någonting som har kännetecknat, och kännetecknar, arbetet i utbildningsutskottet, så är det faktiskt — vill jag påstå — en strävan från båda sidor att försöka komma överens, om det är möjligt. Det har vi gjort i flera frågor under det här året, och det har vi gjort i ett stort antal frågor också under tidigare år. Jag vill gärna säga att det förhållandet till stor del är den socialdemokratiske ordförandens förtjänst men att vi även från majoritetens sida verkligen har beredvillighet att göra upp. Det är således fullkomligt felaktigt att påstå att något slags låst blockpolitik skulle känneteckna vårt arbete. När det gäller möjligheterna till vidareutbildning vill jag helt enkelt hänvisa till vad jag sade i mitt tidigare inlägg. Där har jag argumenterat för majoritetens ståndpunkt. Den är alltså inte så låst som man fick ett intryck av när man hörde Ing-Marie Hanssons inlägg.
Herr talman! Jag kan inte uttala mig om hur man generellt behandlar frågor och kommer överens i utskottet — det har jag inte heller avsett att beröra i mitt inlägg — men den här frågan anser jag att majoriteten inte har sakdiskuterat. Man har avfärdat den med att möjligheterna till vidareutbildning för undersköterskor kommer att finnas när de har genomgått vårdlinjen och att de då kan söka till den avfolkade sjuksköterskeutbildningen. Men det är ju inte det som är problemet för de ungdomar som genomgått vårdlinjen och därmed har undersköterskekompetens. Det är riktigt att det finns möjligheter för dem att gå vidare. Men ute i landet finns det ett stort antal mycket yrkeskunniga människor, som har arbetat under många år i vården, som har praktiskt kunnande, stort människointresse, gedigna kunskaper och erfarenheter. Dessa borde vi ta till vara och se till att de inte hamnar i en återvändsgränd, där samhället dels inte kan tillgodogöra sig deras kunskaper och resurser, dels inte kan ge dem den personliga möjligheten att utvecklas och gå vidare. Där menar jag att man inte ens velat ge UHÄ ett uppdrag att undersöka förutsättningarna för detta. Jag kan inte uppleva det som annat än blockpolitik.

Det skulle alltså vara viktigt att vi löser de svåra problem som finns inom långvården, inte med några separata åtgärder som leder in i återvändsgränder utan genom att förstärka kvaliteten och göra människorna beredda att jobba med detta, känna tillfredsställelse och få ut resultat av sitt arbete.
Herr talman! Först vill jag hänvisa till att jag tidigare pekade på de möjligheter som finns till vidareutbildning. Jag vill peka på att det i dag finns utmärkta möjligheter och att det kommer att finnas utmärkta möjligheter till vidareutbildning i det system som vi nu kommer in i. Vi bedriver t.ex. enstaka kurser, och jag pekade i övrigt konkret på vilka andra möjligheter som finns. Det är alltså en skillnad i bedömningen här, huruvida det system som vi tidigare fattat beslut om är tillräckligt eller inte. Vi anser det, men det anser inte Ing-Marie Hansson. Till sist vill jag konstatera att det inte blev så mycket kvar av den här låsta blockpolitiken, som Ing-Marie Hansson talade om tidigare. Det blev alltså så i denna fråga, och det är en väsentlig skillnad, det.
Herr talman! Det finns flera reservationer. I den här frågan konstaterar jag att Jörgen Ullenhag hela tiden uppehåller sig vid det nya systemet och den nya utbildningsgången, som kommer att lösa problemen för kommande ungdomsgrupper som går in i vården. Jag talar om dagens yrkesverksamma människor med lång erfarenhet. De enstaka kurserna är utmärkta som komplettering, men de ger ingen kompetens.

Herr talman! Då jag skrev min motion nr 1285, som bl.a. innehåller yrkande om att läkarutbildningen i Linköping bör göras fullständig och innefatta också de två första åren, var jag väl medveten om att frågan berörs i minst två aktuella utredningssammanhang. I synnerhet den inom UHÄ pågående utredningen om integrerad vårdutbildning i Linköping berörs av ett eventuellt ställningstagande i denna fråga. Jag har också i motionen motiverat varför det inte minst som ett stöd för den nämnda utredningen och för att den skall kunna lägga fram ett konstruktivt förslag hade varit lämpligt att riksdagen just nu visat en viljeyttring i ärendet. Såväl beslut om den totala dimensioneringen av läkarutbildningen i landet som om dess geografiska fördelning är politiska beslut som ytterst fattas i denna församling. Det finns ingen anledning att göra riksdagen till ett lydigt verkställande organ för olika centrala myndigheter. Det vore i stället värdefullt för de myndigheter som skall utarbeta underlaget för slutgiltiga och detaljerade beslut om de genom någon form av uttalande från riksdagens sida kunde få vägledning om vilka ambitioner och önskemål som på politisk beslutsnivå finns i ärendet. Utskottet har avstått från varje tyckande i vad det gäller läkarutbildningen i Linköping. Att utskottet inte generellt avstår från tyckanden framgår, om man läser igenom de båda betänkandena noga. Utskottet tycker t.ex. att en professur i idrottsmedicin vore bra. Utskottet tycker också, vilket med full evidens framgått av debatten här, att det vore bra med en professur i italienska i Stockholm. Det är ju egentligen betydligt mer detaljbetonade frågor än denna om en omfördelning av landets läkarutbildningsresurser, en omfördelning som lämpligen bör ske just i samband med den nödvändiga nedskärning av totalramen som snart måste göras. Läkarutbildningen i Linköping måste i samband därmed göras fullständig. Ett beslut i den riktningen skulle verka kvalitetshöjande, och det skulle även vara socialt tillfredsställande för de studenter som då skulle slippa flytta mitt i utbildningen. Dessutom skulle det med prekliniska medicinska institutioner i Linköping vara möjligt att där inrätta den efterlängtade sjukgymnastutbildningen och att fullfölja tanken på den integrerade vårdutbildningen. Alternativet är att läkarutbildningen i Linköping helt läggs ned. Men det är ett beslut som skulle vara olyckligt, såväl för hela Linköpings sjukvårdsregion som för läkarutbildningens mångsidighet och kvalitet för landet som helhet. I dag föreligger inte underlag för ett definitivt beslut. Jag upprepar, herr talman, att den utredningen som sysslar med frågan hade varit tacksam för en fingervisning i dag. Men den hjälpen får man inte. Mot ett enigt utskott yrkar man som bekant förgäves. Jag har därför, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! I England säger man ibland litet skämtsamt och självironiskt att alla talar om vädret men ingen gör något åt det. Någonting åt det hållet är det när det gäller den stora bristen på utbildade sjukgymnaster i Sverige — ca 600 fattas. Man talar om den här bristen, och man utreder den — det har man gjort i åtminstone fyra år. Men man fattar inga beslut. Man vidtar inga konkreta åtgärder för att komma till rätta med problemet. Sedan upphör likheten med det engelska vädret. För det är, som bekant, inte mycket man kan göra för att påverka väderleken. Däremot kan man — om viljan finns — göra mycket för att öka tillgången på sjukgymnaster. Den närmast till hands liggande åtgärden är att utbildningen av sjukgymnaster utökas. Universitetsoch högskoleämbetet har också — mycket riktigt — utrett möjligheterna till en sådan utökning. Man har därvid kommit fram till att det i princip finns två olika vägar att gå. Men samtidigt konstaterar man att den ena vägen inte utesluter den andra — tvärtom. De kompletterar varandra. Den ena vägen är helt enkelt att utbildningskapaciteten utökas på befintliga utbildningsorter. Fördelen därmed skulle vara att det relativt snabbt blev resultat. Men man kan fråga sig om det verkligen är nödvändigt att ta upp en sådan åtgärd i en stor utredning. Borde inte den saken kunna klaras av genom en relativt enkel administrativ process? Den andra vägen är att sjukgymnastutbildningen byggs upp på helt nya orter. Det skulle ta längre tid, men det skulle sannolikt ha den stora fördelen att de regionala olikheterna när det gäller tillgången på sjukgymnaster skulle jämnas ut. UHA beräknar att man med sådana åtgärder skulle kunna öka Nr 147 den totala utbildningskapaciteten med ca 150 nybörjarplatser redan under läsåret 1985/86. Tillgången på sjukgymnaster uppvisar, som jag nyss antydde, stora regionala olikheter, vilket med all önskvärd tydlighet framgår bl.a.:av den | vakanssituation som råder i de olika landstingen. Den senaste tillgängliga | statistiken på detta område är visserligen från 1978, men jag tror ändå inte att é ; 5 ala je utbildning, m.m. det finns anledning att anta att den inte skulle stå sig i dag. Ur den statistiken 8 kan man t.ex. utläsa att de sjukvårdsområden som har egen utbildning av sjukgymnaster i allmänhet har mycket få vakanser. Bland landstingen utan sådan utbildning är däremot vakanssituationen i många fall synnerligen besvärande. Det är inte ovanligt att 40 26 av samtliga tjänster inom | sjukhusansluten hälsooch sjukvård är vakanta i de landstingen. Det finns faktiskt ännu högre procentsiffror inom den öppna vården. UHÄ:s förslag till utökning av utbildningskapaciteten kommer säkert att på sikt jämna ut de allra största olikheterna. Det gäller särskilt förslaget om en decentralisering av utbildningen till de nya orterna Boden, Örebro och Jönköping. Men frågan är om detta är tillräckligt. Jag tror inte det. Det måste nog till andra åtgärder för att helt eliminera orättvisorna när det gäller | tillgången på sjukgymnaster. En sådan åtgärd skulle kunna vara att | ytterligare decentralisera utbildningen. En annan åtgärd är att, åtminstone | övergångsvis, införa någon form av etableringskontroll på sjukgymnastområdet — kanske liknande den som redan finns på tandläkarområdet. Nu diskuterar vi emellertid utbildningsfrågor. Jag skall därför uppehålla mig något vid den förstnämnda åtgärden — en ytterligare spridning av sjukgymnastutbildningen. UHÄ:s utredning visar, tycker jag, att en sådan spridning är fullt genomförbar. Det kan visserligen bli nödvändigt med ett visst samarbete med befintliga utbildningsanstalter. Det kan gälla praktik inom vissa sällsynta specialiteter. Det kan också gälla undervisning inom mindre vanliga ämnesområden. Det bör alltså vara möjligt att sprida utbildningen till fler orter än som föreslås av UHÄ. Och jag tar mig, herr talman, friheten att nämna mitt eget hemlän, Kronobergs län, som ett exempel på ett lämpligt lokaliseringslän för en eventuell ny sjukgymnastutbildning. Där har vi en närmast katastrofal vakanssituation på sjukgymnastsidan. Vi har emellertid också allt det som behövs för att praktiskt genomföra en utbildning av sjukgymnaster. Det finns t.ex. en modern vårdskola i Växjö, en mångsidig sjukvårdsapparat och — det kanske viktigaste av allt — en sjukvårdshuvudman som har uttryckt sitt stora intresse för en sådan utbildning. Allt detta har jag tillsammans med några partikamrater påpekat i motion nr 1980/81:740. Utbildningsutskottet förefaller dock vara en smula kallsinnigt till förslagen. Det finns, såvitt jag kan se, inte den minsta lilla antydan till viljeyttring i denna viktiga fråga. Det är i och för sig en smula märkligt, men jag tolkar det inte som ett avslag för all framtid utan som tveksamhet i avvaktan på förslag från UHÄ och regeringen. Jag avstår därför från att yrka bifall till motionen. Men jag förbehåller mig naturligtvis rätten att återkomma, om inte ärendet får en snabb handläggning.

Herr talman! Jag har tillsammans med Gullan Lindblad väckt en motion, 1980/81:970, rörande möjligheterna till vidareutbildning i medicinsk och kirurgisk sjukvård för de grundutbildade sjuksköterskor som kommer i skarven mellan två utbildningssystem. Utskottet föreslår riksdagen att avslå motionen och anför därvid att det måste finnas möjligheter för dessa sjuksköterskor att i någon form erhålla vidareutbildning. Utskottet hänvisar också till att UHÄ i skrivelse till regeringen i höstas — alltså hösten 1980 — hemställt att en stegvis övergång till den nya studieorganisationen skall ske och att den nuvarande vidareutbildningen i kirurgisk och medicinsk sjukvård skall vara avvecklad i och med utgången av år 1985. Denna fråga bereds nu inom utbildningsdepartementet. Så långt är allt väl. Utskottet har beaktat de möjligheter som står till buds. Herr talman! Jag har visserligen inget annat yrkande än utskottets. Men jag vill ändå fästa kammarens uppmärksamhet på det faktum att denna grupp är stor. Det rör sig om mellan 5 000 och 6 000 personer.

Detta är alltså hela gruppen utan vidareutbildning. Socialstyrelsen har så sent som nu i mars 1981 fått fram siffran för denna grupp till 16 275. Det är svårt att vara exakt på denna punkt, och jag utgår från att utskottet i sin behandling av detta ärende har beaktat att det rör sig om en stor grupp. Jag betonade nyss att dessa siffror är osäkra, men jag har velat ta med dem, herr talman, för att belysa att det här är ett stort problem. Antag att den här gruppen sjuksköterskor, som önskar vidareutbilda sig inom medicinsk och kirurgisk sjukvård inom den nya studieorganisationen, är 5 000. Det är en låg siffra, men eftersom det är svårt att få det exakta antalet har jag utgått från den. Dessa 5 000 skall då beredas utbildningsplatser i konkurrens med de övriga studerande. Det kommer att ställas stora krav på planering och resurser. Jag kommer, herr talman, att följa denna fråga med uppmärksamhet, då det är utomordentligt viktigt att hälsooch sjukvårdens kvalitet upprätthålls. Dessutom är det, som jag har anfört i motionen, djupt otillfredsställande att ej vara färdigutbildad. Herr talman! Jag har, som jag sade, inget annat yrkande än utskottets. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan, men jag förbehåller mig rätten att återkomma i det här ärendet.

Herr talman! Låt mig kort beröra reservation 3 i utbildningsutskottets betänkande 29. Jag är ganska glad i dag. Jag motionerade i den här frågan för ett år sedan. Då fick jag inget gehör för min motion i utskottet, men nu har jag fått alla mina partivänner att ställa upp bakom motionen. Man bör enligt vår mening överväga att anordna en utbildning som, efter grundutbildning och yrkeserfarenhet, riktar sig till yrkesverksamma undersköterskor inom långtidssjukvården. Utbildningen bör byggas upp enligt principen återkommande utbildning. För många inom långtidssjukvården och den psykiatriska vården skulle säkert en sådan utbildning bli mycket attraktiv. Herr talman! Jag vet vad jag pratar om. Jag har arbetat 12 år inom långtidssjukvården. Det finns många anledningar till att det inte är attraktivt att arbeta med gamla och sjuka människor. Personalstaben är oftast för liten. Det gäller att ge dessa gamla en så god och mänsklig omvårdnad som möjligt. Människor som har slitit hårt måste vi kunna ge en god och mänsklig vård. Det krävs speciella åtgärder för att personalen skall stanna och trivas med den ofta tunga och krävande vården. Vi har i dag en stor resurs människor, som borde utnyttjas mycket bättre. Det är mot denna bakgrund som vi socialdemokrater föreslår en utbildning som riktar sig till yrkesverksamma undersköterskor inom långtidssjukvården. Personalomsättningen är i dag mycket hög. Av 300 nyutbildade sjuksköterskori Stockholms län vill endast 8 arbeta inom långvården, vilket jag anser mycket skrämmande. Jag vet, herr talman, att många av mina kamrater skulle söka en speciell långvårdsutbildning. Under semesterperioden då jag och många av mina kamrater vikarierar som sjuksköterskor fungerar det mycket bra. Vad vi saknar är den formella kompetensen. Jag vet också att det finns många långvårdssjukhus som inte kan öppna på grund av bristen på sjuksköterskor. Är detta rimligt? Svaret måste bli nej. Många åldringar står i kö till långvården. Vi måste alla hjälpas åt att göra åldringsvården attraktiv och mänsklig, så att personalen stannar och trivs. Det gagnar både våra gamla och personalen. Vi vet att behovet av utbildning inom långvården är stort och kommer att öka. Därför är det nödvändigt att allt görs för att få personal till långvården. Ett steg i den riktningen kunde utskottet ha tagit genom att bifalla den socialdemokratiska motionens yrkande 14. Vi socialdemokrater menar att det skulle vara en stor resurs för samhället att ta vara på den kapacitet som en lång erfarenhet innebär. Den höga yrkesbenägenhet som finns bland utbildade undersköterskor bör stimuleras genom möjligheter till fördjupning och vidareutbildning. Den utbildning som vi begär är en del i arbetet att göra långvården mer attraktiv. Naturligtvis måste många andra åtgärder, som inte ligger på utbildningsområdet, vidtas för att vi skall kunna få behålla personalen inom långvården. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! Tidigare i vår interpellerade jag till utbildningsministern om hans inställning till utbyggnad av den temaorienterade forskningen i Linköping. Utbildningsministern gav ett svar som jag tolkade som synnerligen positivt. I sitt yttrande över motionerna 557 och 973 har utskottsmajoriteten föreslagit att riksdagen skall avslå yrkandena om att riksdagen nu skall ge regeringen till känna att den temaorienterade forskningen bör byggas ut i enlighet med UHÄ:s långtidsplan. Jag anförde i min interpellation att universitetet i Linköping för nästa budgetår inte behövde något direkt resurstillskott för den temaorienterade forskningen men att man för sin fortsatta verksamhet under budgetåren därefter är beroende av vissa bestämda resurstillskott. Jag kan ställa mig bakom utskottsmajoritetens uttalande under förutsättning att det — liksom utbildningsministerns svar på min interpellation — skall tolkas positivt för den temaorienterade forskningen och att anslaget till denna skall prövas välvilligt under nästkommande och följande budgetår.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande 1980 81:116 om kommunalekonomiska frågor inför år 1982 som hänvisats till utbildningsutskottet jämte den socialdemokratiska motionen 2047. I den nämnda propositionen föreslår regeringen att statsbidrag till kommunerna på ca 50 milj.kr. skall slopas. Av detta belopp avser ca 30 milj.kr. statsbidrag till avlöningskostnader för s.k. pedagogisk stödpersonal i gymnasieskolan, dvs. bibliotekspersonal, biträden åt lärare samt institutionstekniker. Bidraget föreslås upphöra fr.o.m. den 1 januari 1982. Genom detta förslag kommer de statliga riktlinjerna för tillgången på nämnda personal vid bibliotek och institutioner att upphöra. I den socialdemokratiska motionen 2047 redogörs för motiven för införandet av statsbidraget och den stora betydelse som detta då tillmättes. Vi delar den uppfattningen att statsbidraget var och är till gagn för skolan och utbildningen i stort. Man kunde på ett bättre sätt utnyttja bibliotek och institutioner. Detta kom de studerande och utbildningen till nytta. I motionen 2047 redogörs även för sammankopplingen med den reducering av lärarledda timmar i gymnasieskolan som tidigare föreslagits i proposition 1980/81:20 och i samband med detta vad vi tidigare framfört, nämligen att en minskad lärartäthet ännu mer motiverar stödpersonal av olika slag. För vår del anser vi det nödvändigt att statsbidraget till pedagogisk nomiska frågor inför år 1982 stödpersonali gymnasieskolan och minskningen av de lärarledda lektionerna i gymnasieskolan behandlas i ett sammanhang, i likhet med vad som skedde när bidraget infördes. Vi är således inte beredda att på det redovisade beslutsunderlaget ta ställning till de nu föreslagna sparåtgärderna. Vi föreslår därför att riksdagen inte nu fattar beslut om en avveckling av statsbidraget till pedagogisk stödpersonal, som föreslås i propositionen och av utskottsmajoriteten, utan att frågan behandlas i samband med ställningstagandet till kommande förslag om förändringar i gymnasieskolans timplaner. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen vid detta betänkande.

Herr talman! Vi i utskottsmajoriteten anser att det specialdestinerade statsbidraget till avlöningskostnader för s.k. pedagogisk stödpersonal bör upphöra fr.o.m. den 1 januari 1982. Det är icke statligt lönereglerad personal — bibliotekspersonal, biträden åt lärare och institutionstekniker — som här avses. Utskottet har den uppfattningen att en sådan förenkling av skolans statsbidragssystem och inordnandet av vissa specialdestinerade statsbidrag i annan statlig bidragsgivning — främst skatteutjämningssystemet —-inte bara innebär rent administrativa fördelar utan även ger möjligheter till ett ökat lokalt ansvarstagande. Det av oss förordade förslaget är kopplat till frågan om skatteutjämning och skall alltså inte, som reservanterna tycks göra, betraktas som ett separat besparingsförslag. I skolförordningen är det också reglerat att det skall finnas bibliotek och annan utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning vid skolenheter som gymnasium och grundskola. Den bestämmelsen upphävs inte. I grundskolan finns dessutom inte någon reglering av tillgången på skolbibliotekspersonal. Jag har inte kunnat konstatera att frånvaron av en sådan reglering lett till att kommunerna låter skolbiblioteken vara obemannade. Tror inte reservanterna att kommunerna känner samma ansvar för gymnasieskolan? Det finns ingen anledning att tro att kommunerna skulle dra in skolbibliotekspersonal i gymnasieskolan enbart på grund av att det specialdestinerade statsbidraget försvinner och att de båda skolformerna grundskola och gymnasieskola jämställs i detta avseende. Det rör sig f. ö. också om mycket litet pengar för den enskilda kommunens budget. Vi i majoriteten utgår självfallet ifrån att kommunerna kommer att känna samma ansvar för gymnasieskolan som för grundskolan. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkandet nr 32.
Herr talman! Det finns mycket att säga om detta, men om nu det kommunala ansvarstagandet är så stort som Rune Rydén säger — och det tror jag att det är — kan man bara helt kallt konstatera att detta i korta drag innebär att 30 miljoner i ökade kostnader läggs på kommunerna. Till detta kommer alltså alla andra kostnader som regeringen lagt på kommunerna under de senaste åren. Herr talman! Det finns mycket mer att tillägga, men jag skall inte orda mera om detta just nu. Vi vidhåller att när man skall ändra på sådana här saker, bör man göra det i ett sammanhang, så att kommunerna vet vad de har att räkna med totalt. Man bör inte plocka bort miljonbelopp genom att ändra på det ena området efter det andra. Det är inte riktigt just, tycker vi.
Herr talman! Lennart Bladh tycks bortse från det faktum att förslaget om avveckling av dessa specialdestinerade bidrag för pedagogisk stödpersonal framläggs i propositionen om kommunalekonomiska frågor inför år 1982. Förslaget är speciellt kopplat till frågan om skatteutjämning. Det är alltså inte något speciellt besparingsförslag, som Lennart Bladh försöker hävda. Som jag tidigare nämnde handlar det om en mycket liten del av den kommunala budgeten. Från majoritetens sida förutsätter vi att kommunerna kommer att känna exakt samma ansvar för gymnasieskolan som de gör redan nu för grundskolan. Det är, som sagt, fråga om en förenkling av de olika statsbidragssystemen.

Herr talman! År 1974 inköptes Torrbatterifabriken i Ängelholm av A/S Hellesens i Danmark. Förhandlingar om förvärvet bedrevs med industridepartementet. Man upprättade en plan, som syftade till att hålla sysselsättningen på en viss nivå och till att Hellesens samlade produktion av vissa batterier skulle äga rum i Angelholm. Planen gällde t.o.m. 1979. I ett följebrev upphöjde bolaget planen till att få ställning som avtal. Därmed blev överenskommelsen enligt vår mening giltig tills preskription inträder, tidigast 1984. I planen antyds ingen neddragning eller hemtagning till Danmark av viss produktion. Det kan således inte påstås att parterna skulle ha varit införstådda med en sådan utveckling, så länge avtalet gäller. Nu avser Hellesens dock att överföra produktionen i Ängelholm till Danmark, trots att den är lönsam — eller kanske just därför, eftersom bolagets verksamhet i Danmark går med förlust. Enligt näringsutskottets mening är det här fråga om ett avtalsbrott. Regeringen bör hävda avtalet. Så långt är utskottet enigt. Utöver vad utskottsmajoriteten anför anvisar reservanterna en bestämd linje att handla efter för att rädda verksamheten i Ängelholm: anläggningen bör övertas av staten. Jag skall till detta foga en personlig synpunkt. Eftersom verksamheten är lönsam bör den enligt min mening utan annan belastning än följderna av själva omläggningen kunna övertas av t.ex. Statsföretag. Skälen för att Statsföretag skulle överta verksamheten är två. Ett är att torrbatterier av den här typen spelar en stor roll för försvaret och civilförsvaret — som försvarsutskottet anger, dock utan att, menar jag, dra den måhända mest logiska slutsatsen därav. Som exempel på hur viktiga dessa torrbatterier är kan anföras att de gasskydd som nu planeras för barn drivs med dylika torrbatterier. Det är således högst äventyrligt att produktionen av denna svårlagrade vara sker i ett NATO-land. Beredskapsaspekten gör det därför lämpligt att staten driver tillverkningen — och gör det redan i fredstid. Ett annat skäl för att Statsföretag skulle överta den här verksamheten är att man genom statsägda Procordia, Tobaksbolaget och Hugo Österberg AB redan har distributionsapparaten så väl uppbyggd att distributionen av dessa torrbatterier till handeln kan ske till endast en marginell kostnad. Enligt reservanternas mening bör regeringen omgående inleda förhandlingar för att hävda avtalet genom att överta fabriken i Ängelholm. Riktpunkt för priset bör vara verkliga värdet för Hellesens, varvid avvecklingskostnaden i Ängelholm har en avgörande tyngd. Reservationen går längre än utskottet — och även försvarsutskottet — och begär genom tillkännagivande snara åtgärder för att trygga den svenska produktionen av torrbatterier inom landet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall fatta mig tämligen kort i detta ärende. Till att börja med vill jag notera att försvarsutskottet i sitt yttrande nr 5 y till näringsutskottet över motionen i fråga har varit enhälligt. Näringsutskottet har i sin skrivning fört vidare försvarsutskottets argumentation. Även de socialdemokratiska försvarsutskottsledamöternas åsikt omfattas alltså av näringsutskottets majoritetsskrivning. Vi hävdar att det är överstyrelsen för ekonomiskt försvar som i första hand skall bevaka intressena när det gäller torrbatteriproduktionen i Ängelholm. Vidare framhåller vi att vi skall hävda avtalet gentemot A/S Hellesens när det gäller företagets skyldigheter i fråga om tillverkning och eventuell framtida beredskapslagring i Sverige. Vi anser inte att det är näringsutskottets sak att lägga sig i hur överstyrelsen för ekonomiskt försvar skall tillvarata beredskapsintressen inom Sverige. Detta är snarast en fråga som försvarsutskottet kan aktualisera. I motion 785 av Maja Bäckström begärs även att tillverkningssortimentet vid torrbatteriproduktionen i Ängelholm skall breddas och att man skall få ett snabbt avgörande. Vi tycker att även detta är en sak för överstyrelsen för ekonomiskt försvar — att avgöra vad som är rimligt ur beredskapssynvinkel. Herr talman! Med dessa få ord ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Jag kan hålla med Per Westerberg om att beredskapssynpunkten är försvarsutskottets avdelning. Men hur ett avtal med klar näringspolitisk innebörd hävdas i industridepartementet, det är en fråga för näringsutskottet. Och när det gäller den frågan är det här ärendet minst lika viktigt som andra.
Herr talman! Att vi skall hävda avtalet är vi eniga om — såväl reservanter som företrädare för majoritetsskrivningen. När det däremot gäller hur överstyrelsen för ekonomiskt försvar skall klara beredskapssynvinkeln är vi oeniga. Reservanterna vill binda överstyrelsen för ekonomiskt försvar vid någon form av övertagande av produktionsresurserna.

Herr talman! Med anledning av näringsutskottets behandling av motionen 1980 S Hellesens, Danmark.

I vad gäller Hellesens efterlevnad av OECD:s uppföranderegler för och ILO:s deklaration om multinationella företag är det min uppfattning att Hellesens på flera punkter brutit mot både reglerna och deklarationen. Av bakgrundsbeskrivningen framgår det klart att marknadssituationen för batterier redan tidigt under 1970-talet pekade mot en koncentration av produktionen i branschen. Själva fusionen mellan Tudor och Hellesens bekräftade denna utveckling, liksom andra fusioner och nedläggningar, bl.a. sådana som Tudor och Hellesens medverkade i. Genom att plocka bort produkter och försäljningsorganisation från Torrbatterifabriken samt genom att inte låta Torrbatterifabriken dra fördel av att den varit Hellesens mest effektiva produktionsanläggning har Hellesens brutit mot OECD:s uppföranderegler, dess Allmänna principer, punkt 5. I denna punkt står att läsa: Medge koncernens enheter frihet att utveckla sin verksamhet och att begagna sig av sina konkurrensfördelar på inhemska och utländska marknader, i förenlighet med behovet av specialisering av sund affärspraxis. Det har understrukits att Hellesens inte medverkat till att ge Torrbatterifabriken någon ersättningsverksamhet som tryggade dess framtid i stället för det som fråntagits fabriken. Sådan ersättningsverksamhet har upprepade gånger krävts av de fackliga organisationerna i Torrbatterifabriken från 1976 och framåt. Genom att inte från fusionens början och sedan efter hand som läget stått klart informera om den förväntade och planerade utvecklingen har Hellesens brutit mot OECD:s uppföranderegler, Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor, punkt 3, och ILO-deklarationens § 17. Hellesens vägrade t.o.m. att ge information trots att de fackliga organisationerna med hänvisning till OECD:s uppföranderegler begärde detta så sent som hösten 1979. Information om nedläggningen gavs först 1980/81. Genom att inte under hela perioden planera för ersättningsproduktion i Ängelholm och genom att under flera år direkt vägra att medverka till att skaffa ersättningsproduktion trots upprepade fackliga krav på sådan har Hellesens brutit mot OECD:s uppföranderegler, Sysselsättningsoch arbetsmarknadsfrågor, punkt 6, samt ILO-deklarationen §§ 17 och 26. Hellesens agerande skall ses mot bakgrund av att de fackliga organisationerna vid upprepade tillfällen begärt information och åtgärder från Hellesens. Enligt min mening innebär OECD:s uppföranderegler och ILO:s deklaration om multinationella företag, bl.a. genom de nämnda paragraferna, att de multinationella företagen fortlöpande skall hålla de anställda informerade om de näraliggande och mer långsiktiga utvecklingsperspektiven samt företagens överväganden och planer. De multinationella företagen skall även i god tid aktivt och i samarbete med de anställda verka för att skaffa ersättningsproduktion till de dotterbolag som drabbas av strukturförändringar, såsom exemplifierats med fallet Hellesens i det sagda. I annat fall lever företagen inte upp till OECD:s och ILO:s normer. Jag kan alltså inte inse att Hellesens har levt upp till det avtal man slöt och finner detta anmärkningsvärt och beklagligt. Beredskapsaspekten i vad gäller försörjning av batterier i händelse av krig skall jag inte ta upp, eftersom Nils Erik Wååg talat om detta och då jag ju tagit upp denna aspekt i både frågor och motion.

Jag vill gärna att kammaren skall veta att om människor är på väg att bli arbetslösa i Ängelholm, och om de dessutom till äventyrs är kvinnor, då är läget långtifrån ljust. Två av tre arbetslösa är kvinnor. I fredags var arbetet slut för de elva som haft anställning på Ängelholmstvätten — således tio kvinnor utan jobb. Från maj till september har syfabriken Trivab tvådagarsvecka — drygt 100 kvinnor utan sysselsättning tre dagar i veckan. Om det sedan går illa för Torrbatterifabriken, kommer i oktober, november och december ytterligare hundratalet kvinnor att stå arbetslösa. För de arbetslösa männen är det inte uppmuntrande — för de arbetslösa kvinnorna mycket nedslående i Ängelholm. Om riksdagens ledamöter nu följer reservanternas förslag, innebär det att förhandlingar mycket snart kommer till stånd mellan regeringen och de danska ägarna av företaget. Goda förutsättningar bör finnas till att sysselsättningen för de anställda vid Torrbatterifabriken i Ängelholm kan tryggas och därmed också beredskapsaspekterna tillgodoses. Så vill jag då, herr talman, avsluta med att säga att såväl majoritetssom minoritetsskrivningarna i näringsutskottets betänkande för mig framstår som positiva. Dock påvisar minoritetsskrivningen en direkt anvisning till en handlingslinje, vilket gör att jag, herr talman, ber att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.